Herr talman! I motionen 630, som behandlas i detta betänkande, har jag och Ivar Nordberg hemställt om att köpeskillingskontrollen vid andrahandsförsäljning av gruppbyggda småhus redan nu skall utsträckas från nuvarande två till fem år. Eftersom spekulationsinslagen i den här typen av försäljning har blivit så pass omfattande och resulterat i rent skrämmande spekulationsvinster, anser vi att riksdagen redan nu bör besluta om denna uppskärpning i avvaktan på mer fullständiga förslag, som enligt vårt sätt att se måste resultera i förslag till åtgärder som helt eliminerar detta osunda inslag på småhusmarknaden. Nu har den borgerliga utskottsmajoriteten med en något krystad motivering avstyrkt vårt yrkande. Detta är givetvis att beklaga, allra helst som I detta läge hade det naturligtvis varit värdefullt om en enig riksdag hade gett till känna att man vill skärpa upp detta ytterligare. Då hade regeringen åtminstone känt till vad man haft att rätta sig efter i detta avseende, eftersom fem år måste vara ett minimikrav. Var och en förstår ju också att denna åtgärd inte ensam löser problemet, utan den måste kombineras med en rad andra åtgärder, bl.a. en skärpning av realisationsvinstbeskattningen. Desto mer glädjande är det att den socialdemokratiska minoriteten ansluter sig till vår uppfattning, vilket också har resulterat i reservationen 12 till detta betänkande. Skall vi i vårt land även I fortsättningen kunna hävda att vi bedriver en socialt inriktad bostadspolitik, måste det vara en renlighetsåtgärd av högsta dignitet att komma till rätta med en så osund företeelse som snabba spekulationsvinster vid småhusförsäljning. Genom en framsynt planering och ofta genom starkt subventionerade tomtpriser men även genom den kostnadskontroll som länsbostadsnämnderna utövar har kommunerna kunnat erbjuda gruppbyggda småhus till försäljning och till priser som avsevärt understiger det s.k. marknadsvärdet. Sedan ser man ofta sina ansträngningar resultera i stora spekulationsvinster för dem som genom den kommunala huskön lyckats förvärva ett sådant hus och därefter nästan omgående avyttrar det. Man har kunnat se tidningsuppgifter som: ”Villaägare i Göteborg sålde småhus utan att ha bott i dem.” De tjänade grova pengar tack vare att de stått i den kommunala huskön.

i vinst.

Det visar hur allvarligt man ser på denna sak. Jag har själv tidigare motionerat i denna fråga och framlagt förslag till åtgärder. Många kommuner pekar emellertid på att det är svårt att finna metoder som inte kan kringgås samt att det är svårt att kontrollera om den uppgivna köpeskillingen är den verkliga och att veta om ”svarta pengar” förekommer. Vanligt är också att kommunerna anför att utbudet av småhusfastigheter är så litet att tillgången inte motsvarar efterfrågan. Bankernas vilja att lämna topplån vid vidareförsäljning och de generösa bestämmelserna för realisationsvinstbeskattning är andra förklaringar till svårigheterna att motverka spekulation. Kommunerna har även pekat på reglerna angående ränteavdrag. Denna avdragsmöjlighet kan medföra att en hög köpeskilling kan betalas utan att årskostnaden blir oacceptabel. Bristande samverkan mellan kommunerna, som gör det möjligt för en spekulant att själv eller genom en bulvan stå i kö och tilldelas tomt eller hus i flera kommuner, är en annan svaghet i sammanhanget. En ytterligare sådan är svårigheten att på förhand spåra spekulativa intressen hos köparen. Bostadsstyrelsens utredning visar hur viktigt det är att åtgärder snabbt vidtas för att eliminera spekulativa inslag i denna typ av småhusbyggande. En förlängning av köpeskillingskontrollen till fem år är en åtgärd bland Mera. Det är också viktigt att regeringen nu följer upp de förslag som bostadsstyrelsen har framlagt och att de resulterar i en proposition till riksdagen, som sätter punkt för detta osunda inslag i det för övrigt socialt inriktade småhusbyggande som kommunerna bedriver. Herr talman! I den andra att-satsen i samma motion hemställer vi att prisutvecklingen för bostadsrätter och dess orsaker bör kartläggas och snarast redovisas för riksdagen i förening med därmed föranledda förslag. Denna attsats behandlas visserligen inte i detta betänkande, men samma utveckling är på gång när det gäller försäljning av bostadsrätter som vid försäljning av småhus. Detta har ju också påpekats i en skrivelse till regeringen från både HSB och Riksbyggen. När den frågan blir föremål för behandling här i riksdagen, får man väl åtminstone nära den förhoppningen att även den borgerliga utskottsmajoriteten kan vara med och bifalla det förslaget. Till sist, herr talman, kan jag som byggnadsarbetare naturligtvis inte vid det här tillfället underlåta att i likhet med övriga socialdemokratiska debattörer påtala regeringens misslyckande när det gäller bostadspolitiken. Man har misslyckats med att hålla kontroll över byggkostnaderna, man har misslyckats med att få bankerna att lämna de nödvändiga lånen, och man har motarbetat kommunernas försök att hålla en rimig planberedskap. Det här har resulterat i ett bostadsbyggande på rekordlåg nivå. Enligt upppift råder det nu bostadsbrist i två tredjedelar av landets kommuner. Även i mitt eget hemlän har bostadsbristen ökat kraftigt. En rejäl ökning av bostadsproduktionen skulle ha stimulerat hela ekonomin, men i stället är arbetslösheten bland oss byggnadsarbetare, anslutna till arbetslöshetskassan, hela 9 7. I mitt eget län ligger den på 15,7 ”A, och i Hälsingland, där jag själv är bosatt, är arbetslösheten så hög som 24 4. Det innebär att i stort sett var fjärde byggnadsarbetare i detta område är utan jobb. Det är givetvis en fruktansvärd situation dessa människor upplever, och de frågar sig av naturliga skäl varför de inte i stället kan få bygga bostäder som människor behöver. Herr talman! Det finns knappast någon näringsgren där sysselsättningen är så beroende av politiska beslut som just byggnadsindustrin. Det är betecknande att just detta område, där regeringspolitiken är särskilt avgörande för sysselsättningen, också är ett område där situationen är sämst på arbetsmarknaden. Från socialdemokratiskt håll har vi hårt kritiserat regeringens passivitet på området, bristen på initiativ till åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet. Per Bergman har tidigare varit inne på den rad av förslag som vi har lagt fram. Tyvärr har man inte velat lyssna på oss. I stället låter man köerna av bostadssökande öka på bostadsförmedlingarna och köerna av byggnadsarbetare öka på arbetsförmedlingarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer.

Herr talman! Debatten kan ibland komma på villospår, och det gör att vi inte riktigt kommer i kontakt med varandra. Jag hade inte för avsikt att ta upp köpeskillingskontrollen, som Olle Östrand inledde sitt anförande med, men låt mig ändå säga att frågan om förlängd köpeskillingskontroll kommer att underställas regeringen nu i vår. Av den anledningen har utskottet inte funnit det befogat att göra något tillkännagivande. Man får väl säga att herr Östrands och reservationens yrkande gäller ett icke nödvändigt tillkännagivande, för att använda ett milt uttryck. Jag har begärt ordet för att kommentera några av de reservationer som är fogade till betänkandet nr 27, men låt mig inledningsvis ändå säga något om av den byggnadsadministrativa utredningen. En av dess huvudteser var att decentralisera beslutsfattandet i låne och bidragsärenden ned ull kommunal nivå. Det är en tanke som i och för sig är värd all respekt. Grundtanken att förlägga besluten så nära de byggande som möjligt är riktig. Att idén inte nu bör fullföljas tillskrivs främst tre orsaker. För det första skulle man behöva skilja lånebeslut och låneförvaltning åt. Den starka remisskritiken mot förslaget att låta riksbanken överta låneförvaltningen visar att det kanske inte är någon bra lösning. Det kunde kanske gå att finna andra former. Jag är inte främmmande för det. För det andra räknar man med att det här skulle förorsaka kommunerna betydande nya kostnader. I dagens kommunalekonomiska läge är det inte populän, och kommunerna har dyrköpta erfarenheter av att genomföra riksdagsbeslut som uppgivits medföra obetydliga insatser. För det tredje — och det är troligen det skäl som har betytt mest för att göra kommunerna relativt ovilliga att överta låne och bidragsbesluten — blir det ett byråkratiskt och invecklat regelsystem. Det hör till, och det tycks bara bli värre och mer komplicerat med tiden. Jag har förståelse för kommunernas motvilja. Ett sådant här system skulle innebära en mycket starkt reglerad statlig verksamhet, med betydande tänstemannainsatser och kostnader men väldigt litet utrymme för förtroendemannainflytande. De kommunala uttalandena i samband med remissbehandlingen, att man först bör se över och förenkla regelfloran innan beslutsansvaret lämnas till kommunerna, är enligt min mening mycket väl grundade. Jag är övertygad om alt också många socialdemokratiska kommunalmän har samma uppfattning. I den byggnadsadministrativa utredningens betänkande berörs även frågan om bostadsrättsföreningar, och där vill jag bara tå upp en sak som förts fram motionsvägen av en enskild folkpartist, nämligen den kommunala representationen. I motionen uttalas att det skulle räcka med att kommunerna erbjudits representation. Bakgrunden till motionen är ett uppmärksam mat fall ten kommun där man vägrat utse representation i cn bostadsrättsförening i vardande. trots att förutsättningarna för statlig 99-procentig belåning — åtminstone enligt pressuppgifter — skulle föreligga. Hur därmed förhåller sig kommer kanske den framtida prövningen av ärendet att kunna ge besked om. Utskottet har i varje fall inte kunnat ta denna incident till intäkt för att ändra lagstiftningen utan konstaterar lakoniskt att kommunerna har att följa gällande regler och att det inte finns skäl till att anta något annat än alt dessa regler tillämpas. Med andra ord: Det finns en lag som gäller — utskottet utgår från att den följs. För egen del skulle jag vilja tillägga att om det i fortsättningen visar sig att bostadsrättsföreningar som bildas blir vägrade kommunal representation av andra skäl än av vikelser från gällande riktlinjer, så kan det vara anledning att se över bestämmelserna. Det är, som också statsrådet Friggebo sade i ett interpellationssvar, inte acceptabelt att enskilda kommuner använder kravet på kommunal representation för att driva igenom krav som inte har stöd i gällande riktlinjer för statslånen. Låt mig sedan övergå till att kommentera några av reservationerna till betänkandet nr 27. Där har ju från socialdemokratiskt håll och från vpk-håll ställts krav på prisstopp på byggnadsmaterial, och i en socialdemokratisk motion har man dessutom yrkat på att utvecklingen av entreprenadpriserna särskilt skall följas. Kravet på prisstopp behandlades här i kammaren i november 1977, och jag kan inte s2 att det har inträffat någonting nytt i sak som skulle motivera ett annat ställningstagande i dag än det ställningstagande vi gjorde då. Möjligen skulle man kunna säga att det är än mindre befogat i dag att införa prisstopp, eftersom regeringen från den 18 mars infört allmän anmälningsskyldighet för prishöjningar och videssutom tycks kunna se att inflationstakten håller på att dämpas. Det betyder att beredskapen för ett snabbt ingripande om behov uppstår är större i dag än då riksdagen förra året behandlade samma fråga. och utskottsmajoriteten föreslår därför avslag på både socialdemokraternas och de båda kommunistpartiernas motioner. Det är viktigt att prisutvecklingen på såväl byggmaterial som entreprenader inom byggnadsområdet följs kontinuerligt och att eventuella missförhållanden blir föremål för åtgärder. Nu vet ju även de socialdemokratiska motionärerna att SPK har genomfört färska undersökningar på byggmaterialområdet, och att man under innevarande år kommer att studera bl.a. entreprenadpriserna. Ett arbete i enlighet med motionärernas önskemål är alltså i gång, och därför saknas motiv för ett tillkännagivande. Det finns alltså anledning för mig att yrka avslag på reservationerna 3 och 4. Slutligen några ord om bidrag till liäigenhetssam manläggningar. Lägenhetssammanläggningar kan vara en välmotiverad åtgärd vid ombyggnad av äldre hus som inte fyller kraven på lägsta godtagbara standard. Man har också haft anledning pröva åtgärden i relativt nybyggda hus i områden med tomma lägenheter för att bättre kunna anpassa sig till efterfrågan. Vi har i utskottet varit ense om att godkänna förslaget i budgetpropositionen, att man skall kunna få lån till omändring av smålägenheter till större för att få en mer allsidig hushållssammansättning, även om de skulle ha godtagbar standard och man inte har tomma lägenheter. Men socialdemokraterna vill inte nöja sig med att öppna de statliga lånemöjligheterna för en sådan åtgärd. Nej, man vill också —- på sikt — ha statliga bidrag för att stimulera till sådan ombyggnad. Nog finns det anledning att, som utskottet säger, avvakta effekten av den generösare långivningen innan man går in med en ny form av bidrag. Frågan är f. ö. om inte denna typ av ombyggnad trots allt är lönsam för fastighetsägare — åtminstone på sikt. Reservationerna 10 och 11 handlar om planering för det framtida bostadsbyggandet. Önskemålet om att nya bostäder skall byggas så att man relativt lätt kan bygga om dem när efterfrågebilden förändras kan man naturligtvis instämma i. Men det är ju också någonting som byggforskningen har haft och har på sitt program. Någon specialbeställning till regeringen enligt yrkandet i reservationen 10 kan det inte finnas anledning atv skriva ut. Frågan om hur de äldres behov av goda bostäder skall tillgodoses är efter tidigare riksdagsframstötar föremål för ett ANertal utredningar. Det är naturligt att avvakta sammanställning och beredning av det på olika vägar insamlade materialet. Eftersom statsrådet Friggebo i budgetpropositionen anmält att hon tänker ta upp dessa frågor i lämpligt sammanhang så snart behandlingen av utred ningsförslagen slutförts, finns det inte heller i detta fall anledning till något tillkännagivande. Eftersom Maj-Lis Landberg tycktes betona orden ”i lämpligt sammanhang” på ett alldeles särskilt sätt, skulle jag i stället vilja betona ”så snart behandlingen av utredningsförslagen slutförts”. Då tror jag vi kommer på rätt kurs.

Herr talman! Att låta det faktum att frågan om en förlängd köpeskillingskontroll inom de närmaste månaderna kommer att underställas regeringen molivera ett avslag på motionen tycker jag är att göra det litet för enkelt för sig. Speciellt som bostadsstyrelsen enligt uppgift har föreslagit en förlängning till fyra år och motionen kräver fem år hade det varit värdefullt om riksdagen uttalat en klar viljeinriktning och givit regeringen en fingervisning om hur man ser på den här frågan. Frågan har ju initierats av riksdagen i samband med fjolårets behandling av detta ärende, och den utredning som bostadsstyrelsen gjort har således kommit till på riksdagens initiativ. Mot den bakgrunden borde riksdagen ha givit regeringen en fingervisning om på vilken nivå man velat lägga köpeskillingskontrollen.

Herr talman! Jag har inte varit med så värst länge i riksdagen, och jag känner kanske inte helt till formerna för arbetet här, men jag har hittills fått lära mig att när utskottet.behandlar ett ärende som samtidigt håller på att utredas inom regeringen, då brukar man inte skriva tillkännagivanden. Jag utgår ifrån att denna praxis har använts också i det här fallet. Det Olle Östrand är ute efter kommer alltså att prövas — det må sedan gälla förslag om tre, fyra eller fem års förlängning.
Herr talman! Men denna fråga är alldeles speciell, eftersom den har initierats av riksdagen. Mot den bakgrunden hade det varit lämpligt att riksdagen vid den tidpunkt då utredningsresultatet förelåg klart slagit fast hur riksdagen ser på frågan.

Herr talman! Ölle Östrand har här talat för sin motion om förlängd köpeskillingskontroll och för reservationen 12. Av de repliker Olle Östrand haft med Wilhelm Gustafsson framgår det att han vill att riksdagen skall ge regeringen en — som han själv uttryckte det — fingervisning. Naturligtvis är det värdefullt för en motionär om han kan få sin motion bifallen och att riksdagens majoritet ger regeringen till känna innehållet i den, men jag tycker att Olle Östrand skulle kunna vara helt nöjd med det som han i det här avseendet fått veta och som han nu citerat. Jag vill peka på att det i utskottets skrivning konstateras att kontrolltiden f.n. är två år och att köpeskillingskontrollen infördes med anledning av förslag från boende och bostadsfinansieringsutredningarna i betänkandet Solidarisk bostadspolitik. Utredningarnas behandling av ämnet hade initierats av riksdagen — vilket här har påpekats — efter en motion. Utredningarna föreslog att kommunerna skulle få besluta om kontroll under en period som inte borde överstiga tre år. Statsmakterna beslöt om en generell kontroll under två år. Bostadsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att dels kartlägga de medel som kommunerna använder eller skulle kunna använda för att motverka spekulation i småhusbyggande, dels redogöra för kartläggningen och de förslag till åtgärder som den kan föranleda. Bostadsstyrelsen har nu redovisat kartläggningsavsnittet. Jag tog med mig den redovisningen hit och visar den här på bildskärmen. Som Olle Östrand kan se, om han nu inte redan tagit del av den, omfattar redovisningen ett ganska digert aktstycke. Vid en genomläsning kan man konstatera att det inte är alldeles givet vad man med en enda åtgärd skulle kunna åstadkomma för att motverka den spekulation som finns på en del håll, men som förekommer i allt mindre utsträckning. Kommunerna har ju vidtagit en rad åtgärder för att stävja detta. spekulation beträffande småhus. Detta är också vad Olle Östrand känner till. Man vidtar alltså den förändringen att man dels ökar kontrolltiden med ett år, dels räknar den från eu år efter tidpunkten för beviljningen. Då tvistar man möjligen om ett år. Det kan väl inte vara värl så mycket mera diskussion. Regeringen har alltså att överväga den här frågan. Herr talman! I detta sammanhang kan jag inte underlåta att något beröra den debatt som då och då förs om villaägarnas situation, en debatt som självfallet också förs här i kammaren. Just i dag har denna villaägandets debatt fått en särskild aktualitet, eftersom en och annan tidning ropar ut påståendet att det skulle vara ”ren vinst” att äga villa och bo i villa. Påståendet är givetvis horribelt, om man ser till helheten. Jag frågar mig vad landets hundratusentals småhus och villaägare säger. Upplever de sitt boende som cen ”ren vinst”, upplever de sina boendekostnader som särskilt låga, upplever de i allmänhet sin situation som speciellt privilegierad? Säkert inte. Visst finns det en och annan villaägare som av politisk-taktiska skäl ropar med villaägandets belackare, ropar med dem som påstår att villaägandet just genom rätt till avdrag för gäldräntor och till följd av inflationen skapar en orättfärdig kapitalbildning för vederbörande. Men det är ju när det gäller inflationsvinsterna endast fråga om en fiktiv kapitalbildning. Man jämför femtioöringar med enkronor, som Villaägareförbundets ordförande uttryckte det i en radiointervju i dag. Man måste rimligen konstatera att den här kapitalvinsten är fullkomligt ointressant för varje villaägare och för varje familj som bor kvar i sitt hus, som alltså inte säljer det. Det kan för all del vara av intresse för den som behöver låna pengar, kanske i första hand för att förbättra sin villa, men det kan naturligtvis också finnas andra behov. Då är alltså villan inteckningsbar. Men han har ju betalat av den här skulden. Familjen har fått göra uppoffringar. Det är inte bara fråga om räntorna, utan det är också fråga om amorteringar. Vad man i den här debatten om villaägandet också glömmer, eller åtminstone vill glömma på visst håll, är de insatser som villaägarfamiljen hela tiden måste göra. Det gäller såväl underhåll och småreparationer som den service som andra utför åt en, om man bor med hyresrätt.

Den del av kostnaderna för flerfamiljshus med hyresrätt som springer allra våldsammast i höjden är servicekostnaderna, dvs. utgifterna för det löpande dagliga underhållsarbetet. Det är dessa kostnader som ”galopperar värst”, som en företrädare för ett bostadskommunalt företag nyligen sade. Detta är sådana kostnader som villaägarfamiljen själv tar på sig antingen genom att betala eller, som det mestadels förhåller sig, genom eget arbete. Alla slår vi vakt om rätten till en god bostad. Om detta behöver vi inte diskutera. Bostaden skall också kunna erhållas till en skälig kostnad, och vi måste konstatera att det kravet är tillgodosett i vårt land. Vi har, som statsrådet Friggebo konstaterade i sitt inledningsanförande, er. låg boendekostnad internationellt sett. Den svenska boendekostnaden har, om man räknar med bostadstillägget, sjunkit successivt under de senaste decennierna till endast cirka 1725 av genomsnittslönen för en gift manlig industriarbetare, med 2 barn, som bor i en trerummare. Denna uppgift gällde för 1974 och förhålland2na har uppenbarligen inte nämnvärt ändrats för de boende.

Olika faktorer medför emellertid att systemet utsätts för spänningar och att justeringar kan behöva göras bl.a. mot bakgrund av kostnadsutvecklingen i bostadsbyggandet, något som i sin tur medför en ökning av kapitalkostnaderna. Dessa kostnader blir större för hyres och bostadsrättshus än för hus med äganderätt beroende på att de som äger sin bostad kar utnyttja sin rätt till avdrag för skuldräntor även för överkostnadslån. Ovan har utskottet godtagit vad i propositionen förordats om nya lägsta garanterade räntesatser för olika upplåtelseformer — förslag som innebär en relativt större sänkning i hyres och bostadsrättsfallet. Även olikheten beträffande höjningen av lånetaket mellan olika upplåtelseformer under de senaste 16 månaderna får anses bidra till kostnadsneutralitet liksom justeringen av intäktsschablonen för småhus.” Jag vill med tanke på tiden bara hänvisa intresserade motionärer till vad utskottet i fortsättningen anför i sin skrivning. Strävan efter kostnadsneutralitet får emellertid inte lägga hinder i vägen för eller försvåra människornas önskemål om valfrihet i boendet. Valfrihet mellan olika upplåtelseformer måste innebära en rätt för varje människa och för varje familj att ha möjlighet att själv bestämma hur man vill bo. Det måste vara de enskilda människornas önskemål som får bestämma bostadsbeståndets sammansättning i olika upplåtelseformer och bostadstyper. Det får inte vara önskemål och politiska strävanden hos byråkrater och kollektivt inriktade politiker som bestämmer bostadsbeståndets sammansättning. Har man en väl fungerande bostadsmarknad så åstadkommer man valfrihet. Den enskilda rnänniskan kan då fritt välja bostadstyp och upplåtelseform — om man vill bo i radhus, villa eller flerbostadshus, om man vill bo med hyresrätt, äganderätt eller bostadsrätt. Det lägenhetsöverskott som för några år sedan uppstod i en del kommuner - och sora fortfarande utgör ett problem för i första hand allmännyttiga bostadsföretag på en del orter — visade med stor tydlighet vilken typ av bostäder och bostadsmiljöer som människorna föredrar när de har möjlighet att välja. De outhyrda bostäderna fanns praktiskt taget alla i flerfamiljshus, oftast i stora bebyggelsekoncentrationer som i regel var präglade av sterila miljöer. Samtidigt kunde man notera att köerna till småhus med äganderätt blivit än större och att de som valde hyres eller bostadsrätt sökte sig till områden som präglas av variation och mindre koncentration. Verkligheten har alltså visat att när de bostadssökande ges valfrihet undviker de den koncentrerade enahanda bostadsbebyggelsen med stora hyreshus. Det har också visat sig med skrämmande tydlighet att just i sådana bostadsmiljöer uppstår ofta svåra sociala problem. Det är emellertid i småhus, villor, radhus eller marklägenheter med äganderätt som den övervägande majoriteten av svenska folket vill bo. Det har gjorts gallupmätningar som visar att åtta å nio av tio familjer vill bo i en egen villa. Följaktligen är efterfrågan på småhus mycket stor, och det avspeglas naturligtvis i ökande fastighetspriser. Ytterst få kommuner uppvisar balans mellan tillgång och efterfrågan. Styrkan i efterfrågan är svår att ange, men det har gjorts undersökningar i Storstockholmsområdet som visar att omkring 40 000 hushåll är beredda att betala minst 500 kr. mer i månaden för att få en lika stor bostad i småhus. Under de senaste åren har inriktningen av bostadsproduktionen förändrats så till vida att andelen småhus stigit kraftigt. Under fjolåret var andelen drygt 75 26. Men under senare år har det skett en minskning av andelen småhus i det totala beståndet. Här bör man naturligtvis också bidra till att ge människor möjlighet att köpa äldre småhus. Det behöver ju inte vara en nyproducerad villa för att man skall få önskedrömmen förverkligad. Men här blir det genast svårigheter med lån. Vi är några moderater, med Georg Danell i spetsen, som för den skullien motion —nr 1680 som behandlas i dag — har anvisat en väg att tillgodose denna stora efterfrågan. Vi föreslår — vid sidan av fortsatt hög andel i småhus i nybyggnationen — att riksdag och regering förbättrar lånemöjligheterna vid förvärv av äldre småhus. Herr talman! Med tanke på den ansträngda tidsmarginal som står till buds för kommande talare skall jag nu nöja mig med att yrka bifall till vad civilutskoutet hemställer i sina betänkanden 27 och 28.

Herr talman! Att bostadsfrågan är en utpräglad klassfråga blev dokumenterat redan år 1872, då Friedrich Engels vetenskapliga arbete Bostadsfrågan utkom. Under det sekel som har förflutit sedan dess har det i kapitalistiska länder i Europa bara gjorts två ansatser till att driva en bostadspolitik där arbetarklassens intressen och behov varit utgångspunkten. Det första försöket gjordes i Wien av Austromarxisterna, och det ar.dra gjordes i Sverige. I arbetarrörelsens efterkrigsprogram fanns riktlinjer för en bostadspolitik som med rätta kunde betecknas 'som social. Hade det regerande socialdemokratiska partiet hållit fast vid denna bostadspolitik — liksom vid programmet i dess helhet — hade vi inte haft dagens situation, och heller ingen borgerlig regering — en regering som verkligen driver klasspolitik. Försyndelserna i det förgångna gör det lekande lätt för statsråden Olsson och Friggebo att tillfredsställa bankernas och byggkapitalets profitintressen på hyresgästernas och skattebetalarnas bekostnad. När Tage Erlander avgick som partiordförande och statsminister år 1969 uttalade han i en klang och jubelavskedsintervju i Aktuellt i politiken att två viktiga reformer borde ha genomförts, nämligen oljehandelns förstatligande och hyreshusens kommunalisering. Detta var i och för sig en ärlig bekännelse, men tyvärr ledde den inte till en korrigering av politiken. I stället fortsatte man att sy in nya lappar i det lapptäcke som benämns den statliga bostadspolitiken. Herr talman! Det är inte av någon pervers lust att strö salt i surt öga som jag tecknar bakgrunden till dagens situation på detta sätt, utan det är nödvändigt för att i en central politisk fråga lägga en grund för möjligheter att diskutera frågan utifrån klassmässig utgångspunkt. Det är en självklarhet att en bostadspolitik i arbetarklassens intresse utesluter privat ägande till flerfamiljshus och privata vinstintressen i såväl mark och byggnadsmaterialproduktion som i själva byggandet. Emellertid är det bara i e7 enda av socialdemokraternas motioner som en strimma av denna självklarhet återspeglas, nämligen i motionen 842 av Barbro Engman Nordin. Även om hon nöjer sig med att kräva samhällelig förvaltning av alla privatägda hyreshus, är ändå denna ansats i hennes motion värd att notera. Trots att arbetarrörelsen i nuvarande parlamentariska situation måste inrikta sig på att avvärja den totala katastrofen på bostadsfronten, måste arbetarrörelsen på nytt samla sig kring ett program för bostadspolitiken som kan förverkligas när den svarta regeringen får sitt respass. Det är alltså nödvändigt att genom olika bidrag förhindra att människor blir ställda på gatan. Genom bostadsbidragens uppdelning på statliga och kommunala delar kvarstår riskerna för många människor för vräkning, framför allt för dem som bor i borgerligt styrda kommuner. Detta är ett ytterligare inslag av orättvisa i en orättvis politik. För att eliminera detta inslag har arbetarpartiet kommunisterna i motionen 499 föreslagit att bostadsbidragen i sin helhet skall betalas av staten. Som normer för bidragen har vi angett dem som gäller för Stockholms kommun. Jag ber att få yrka bifall till motionen i den delen. :Herr talman! Vad man än kan beskylla regeringen och utskottsmajoriteten för, så kan man inte beskylla dem för feghew' Med frejdigt mod avslår regeringen förslagen om prisstopp på byggnadsmaterial, trots att den utveckling som publiceras i betänkandet med all önskvärd tydlighet talar för att detta är en omedelbar nödvändighet. När priset på cement — alltså på en produkt, framtagen ur en inhemsk naturtillgång — har fördubblats på fem år, då är det väl magstarkt att bara vifta bort kravet på prisstopp. Prisutvecklingen på d2 övriga 23 varuslag som finns upptagna på s. 14 i betänkandet är i stort sett densamma som för cementen. Orsaken härtill känner regeringen och utskottsmajoriteten väl till. Det är den suveräna monopolställning inom byggnadsmaterialindustrin som Cementakoncernen har fått. När det gäller storfinansens säkraste profitområde hörs inga hurtfriska rop från borgerligheten på ”fri konkurrens”. Vad man möjligen kan hoppas på är att denna prisutveckling öppnat ögonen på blivande bostadspolitiker, så att man inte lika lättvindigt som tidigare avvisar kraven — bl.a. från fackföreningsrörelsen — på en nationalisering av byggnadsmaterialindustrin. Men vad som behövs nu är ett prisstopp. Det behövs också en ram för bostadsbyggandet för att förhindra den bostadsnöd som snart är ett faktum, om ingenting radikalt görs. Tabell 2 i utskottsbetänkandet uppvisar en halvering av det totala bostadsbyggandet och mer än en fördubbling av småhusens andel under perioden 1970-1977. När det totala byggandet inte ens uppgår till samma antal som antalet nya hushåll per år är det en katastrof. Den av oss föreslagna höjningen till 75 000 lägenheter nu och 100 000 lägenheter under nästa budgetår är minimikrav på åtgärder som måste vidtas. KARIN NORDLANDER Herr talman! Hyrorna hör till de utgifter som under senare år stigit i allt snabbare takt, trots att de statliga räntesubventionerna är av betydande omfattning. Ökade boendekostnader drabbar i likhet med övriga höjningar för oundgängliga levnadsomkostnader orättfärdigt. Detta leder i sin tur ofrånkomligt till en försämrad social standard och vidgar klyftorna mellan olika inkomstskikt i samhället. Framför allt är det de lägre inkomsttagarna, barnfamiljerna och pensionärerna som drabbas hårdast. Även om det i dag råder ganska stor enighet om att ce skillnader i bostadsstandard som beror på olika inkomst och betalningsförmåga måste utjämnas, så har inte regeringens bostadspolitik visat en sådan inriktning. Det är ingen lösning om utjämningen i hyreskostnaderna, som hittills, sker så att hyrorna hela tiden regleras uppåt genom att räntekostnaderna på äldre hyresfastigheter jämkas upp till lämplig nivå. För vänsterpartiet kommunisterna står det klart att skillnaderna i fråga om både boendestandard och boendekostnad för nämnda grupper bara kan undanröjas genom en i grunden förändrad bostadspolitik. Tore Claeson har i sitt inlägg i debatten redogjort för vpk-förslag syftande till en radikal förändring av bostadspolitiken för att ge den en social inriktning. Mitt inlägg kommer att begränsas till det avsnitt som rör bostadsbidragen och bostadstilläggen. Vpk har tvingats acceptera bostadsbidrag som ett medel att i nuläget klara boendekostnaderna för en allt större andel av hushållen, även om vi anser att det på sikt inte ger en tillfredsställande lösning med tanke på de ständigt stigande hyrorna. Med nuvarande bostadspolitik hamnar bostadsbidragen slutligen i spekulationskarusellen i människors behov av bostad. Bostadsbidragen utgör, trots de positiva effekterna i övrigt, en garanti för bygg-, markoch bankkapitalets profiter och gör det i själva verket lätrare att ta ut orimligt höga hyror. Dagens bostadssituation utmärks av växande köer av bostadssökande. Trots statsrådet Friggebos försäkran att vi har den högsta bostadsstandarden i världen har vi kvar en stor andel omoderna och dåliga bostäder som fortfarande bebos och en trångboddhet som vi inte lyckas råda bot på, vilket tyvärr gör bostadsbidragen nödvändiga. Alla undersökningar visar att det är de ekonomiskt svaga i samhället och de äldre som har den lägsta bostadsstandarden. En av de främsta uppgifterna i bostadspolitiken måste gälla att alla som så Önskar oavsett familjeförhållanden kan disponera en anpassad lägenhet till överkomliga kostnader utan anlitande av särskilda bidrag. Men i avvaktan på en sådan lösning är det nödvändigt att genomföra förändringar och förbättringar av de nuvrande bostadsbidragen. En viktig förändring som vpk under flera år framfört förslag om är att staten tar över hela kostnaden för bostadstilläggen, detta av flera skäl: dels därför att redan i dag större delen utgörs av statliga bidrag, dels därför att det är en krånglig, kostsam och byråkratisk administration med ett delat ansvar. Ett statligt övertagande av bostadsbidragen kunde leda till en förbättring av kommunernas ekonomi men framför allt till en större rättvisa, eftersom de bidragsberättigade inte är jämnt fördelade mellan de olika kommunerna. Pensionärerna drabbas extra hårt och orättvist beroende på att bostadsbidragen till större delen är kommunala och därtill olika från kommun till kommun. Stockholms kommun är, som här sagts, ett föredöme, då man oreserverat ger helt bostadsbidrag utan hyrestak för en lägenhet om två rum och kök. För större lägenheter sker en avtrappning. Men det kan också skapa problem, då valmöjligheten för bostäder är starkt begränsad genom bostadsbristen. Många sitter enligt egen uppfattning i en onödigt stor lägenhet när barnen flyttat ut, men de varken kan eller vill byta därför att de då också tvingas byta bostadsområde. Och ofta blir inte heller bostadskostnaden lägre för en mindre lägenhet i nybebyggelse. En naturlig rörlighet på bostadsmarknaden hindras av bostadsbrist och dålig planering av våra bostadsområden. I många kommuner är också bostadsbidragen mycket lågt tilltagna och täcker på intet sätt de ökade bostadskostnaderna. Visserligen skall, som statsrådet Friggebo sagt, bostadskostnaderna ge utslag på konsumentprisindex, som reglerar basbelopp och pensioner, men de senaste åren har hyrorna stigit snabbare än levnadskostnadsindex, vilket inneburit att kompensationen släpat efter och köpkraften för många ytterligare urholkats. Jag skall, herr talman, inte förlänga debatten genom att närmare gå in på de siffror som motiverar de konkreta förslag som ställs i vpk-motionerna eller på utskottsmaioritetens motiveringar för avslag på våra yrkanden. Det är bara att konstatera att vi har helt olika uppfattning i bostadspolitiken i stort. Jag kan hänvisa till de inlägg som gjorts av vpk:s representanter i dagens bostadsdebatt, varav klart framgått att den enda möjligheten till en total rättvisa på bostadsmarknaden är en i grunden förändrad bostadspolitik med den sociala inriktning som är nödvändig för en rättvis fördelning av såväl bostadskostnader som bostadsstandard. De förändringar på bidragssidan som statsrådet Friggebo hänvisade till anser vi inte vara tillräckliga med vetskap om hyresutvecklingen, som är anledningen till motionerna. Sammantagna utgör yrkandena i motionerna 491 och 496, som jag här yrkar bifall till, förslag till ökade möjligheter för de sämst ställda i samhället att förbättra sin bostadsstandard. Man kan exempelvis inte beteckna det som förbättringar att man lägger på i den ena änden men tar tillbaka i den andra, vilket sker om man samtidigt som man höjer inkomsttaket och hyrestaket för bidrag också höjer den nedre hyresgränsen — detta med tanke på vilka som bor i de dåliga och omoderna lägenheterna. Herr talman! En punkt i motion 491 vill jag ändå ägna några ord. Det gäller en bestämmelse som drabbar vissa ungdomar mellan 17 och 18 år och som innebär en orättvisa som omedelbart borde rättas till. Den som inte har nått 18-årsgränsen men som har egen bostad har inte rätt till bostadsbidrag annat än under förutsättning att han eller hon har egna barn. Bor ungdomarna kvar hemma erhåller inte heller förälder bidrag längre än t.o.m. det år de uppnår 16-årsålder. Vpk har yrkat en ändring som innebär en anpassning till den verklighet vi i dag lever i, där ungdomar i allt större omfattning är självförsörjande och söker egna lägenheter i en tidigare ålder. Att hänvisa bostadssökande ungdomar att försöka hitta någon snäll tant att bo hos är ingen godtagbar lösning. Vi kan inte fortsätta att på olika områden i samhällslivet diskriminera ungdomen när det gäller självklara rättigheter. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-motioner i de betänkanden som behandlar bostadspolitiken.

Herr talman! För handikappade människor är ailtför ofta bristen på en lämplig bostad det stora hindret för ett liv ute i samhället. Själva handikappet — det kan vara ett rörelsehinder, utvecklingsstörning, synskada eller någonting annat — är isolerande i sig. Till detta kommer att bostadsformen ofta skapar beroende och isolering.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att få tillfälle att betona vikten av att bostadsdepartementet äntligen tar sig an frågan om äldreboendet. Det saknas mycket påtagligt en samordning och ledning av utvecklingen på detta område från regeringens sida. Många myndigheter har delansvar — det gäller både på riksplanet och ute i kommunerna. De boendeformer som utnyttjas involverar också de sociala myndigheterna och faktiskt också sjukvårdens huvudmän. Olika statsbidrag både för byggandet och för stöd till de boende har inte samordnats tillräckligt. Det uppstår inte sällan villrådighet ute i kommunerna inför vilka bostadsformer man skall satsa på för de äldre, då man vill utnyttja alla bidrag maximalt både för kommunens och för de boendes räkning. Det gör att många irrationella former av boende på det sättet uppstår. Jag vill för min del också starkt ifrågasätta en hel del av de äldrebostäder som f.n. kommer till både i vad det gäller storlek och i vad det gäller utrustningsdetaljer, 1. ex. i kök. Redan år 1976 begärde riksdagen i enlighet med ett enhälligt utskottsbetänkande en översiktlig kartläggning, som skulle vara utgångspunkten för en diskussion cm lämpliga bostadsformer för de äldre. Denna kartläggning har nu äntligen kommit till stånd via sektionen för arkitektur vid Tekniska högskolan i Lund. Dess chef Carin Boalt, som f. ö. själv långt tidigare hade aktualiserat dessa frågor, har gjort denna kartläggning eller i varje fall varit med iledningen. Hon har inte haft särskilt lång tid på sig — hon fick uppdraget först i september 1977, alltså en avsevärd tid efter det att riksdagen hade fattat beslut. Men denna rapport är utomordentligt intressant. Jag vill nu bara uttrycka förhoppningen att den verkligen leder till några konkreta åtgärder. Bostadsminister Elvy Olsson har på frågor i riksdagen vid ett par tillfällen förra året svarat att man skulle ta itu med de här sakerna när olika utredningar var avslutade. Nu skulle jag vilja fråga: Finns det några fler utredningar som skall avslutas innan man kommer att göra någonting? Kan man nu tro att bostadsdepartementet kommer att ta inititativ för att få till stånd diskussioner med kommuner, med landsting, med socialstyrelsen, med bostadsstyrelsen, med Kommunförbundet, med Landstingsförbundet, med olika byggare, med pensionärernas organisationer och andra som alla är intresserade av att det här kommer till stånd någonting? Den kommentar som statsrådet Elvy Olsson gjort till den här rapporten tycker jag närmast tyder på att hon hoppas att kommunerna skall beakta rapporten. Jag hade för min del trott att rapporten skulle intressera även departementet. Jag skulle bli ytterst glad om statsrådet Friggebo ville yppa någonting av vad man ämnar göra i departementet på den här punkten. Handlingskraften i departementet har verkligen inte varit särskilt uttalad i dessa frågor. Majoriteten i civilutskottet tycks vara alldeles nöjd med den takt som departementet håller. Men jag kan försäkra att det är många andra — organisationer och enskilda — som inte är nöjda. De äldres antal ökar betydligt vartenda år. Bostadsräkningarna visar att de äldre bor sämst av alla i vårt land. Det behövs riktlinjer för hur man skall komma till rätta med alla problemen. Det skulle vara ytterst tacknämligt om nu någon — statsrådet eller talesmannen för utskottet — ville göra ett uttalande som kan ge en vägledning för oss som vill att någonting skall hända på den här punkten. Jag ställer frågan och förväntar mig att jag i dag får någon form av svar som vi kan lita till.

Herr talman! Låt mig bara få göra några kommentarer till debatten och svara på en del av de frågor som har ställts. Beträffande bostadsbidragen kommer det enligt de förslag som ligger i budgetpropositionen att totalt ske ökade utbetalningar med ca 150 milj.kr. Det måste naturligtvis innebära förbättringar för människor, framför allt för dem som bäst behöver det, eftersom vi inom bidragssystemet prioriterat dem med låga inkomster, hög försörjningsbörda och höga boendekostnader. Socialdemokraterna vill späda på litet grand och gör det för de mer inkomststarka inom bostadsbidragssystemet och ger, likaså i relativa termer, mer åt hushåll med färre barn än hushåll med fler barn. Den inriktning som vårt förslag har i fråga om bostadsbidragen innebär naturligtvis klara förbättringar för de sämst ställda grupperna. Maj-Lis Landberg kommenterade en del skrivningar i arbetsmarknadsdepartementets och bostadsdepartementets förslag vad gäller bostadsförmedlingarnas möjligheter att arbeta. Låt mig säga att man inte skall se konspiration i allting. Det förekommer faktiskt ibland olyckshändelser som gör att det inte sker en exakt koppling i olika departements skrivningar om samma sak, och det här är ett sådant olycksfall i arbetet. Jag har tidigare i ett interpellationssvar sagt att vi arbetar med den inriktningen att kunna lägga fram ett förslag som kan träda i kraft den 1 januari 1979, och det är vad som gäller. 110 Så en liten kommentar till Rolf Dahlberg, som tog väldigt illa vid sig tidigare. Det är riktigt att moderaterna har stött de förslag som har lagts fram. Det har naturligtvis sin grund i regeringsförklaringen, där regeringen har kommit överens om vilken bostadspolitik som skall föras. Men det är inte och har aldrig varit någon hemlighet att moderaterna gärna skulle ha sett att den regeringsförklaringen såg annorlunda ut. Det innebär att moderaterna stöder bostadspolitiken, men de styr den inte. Jag tycker inte att det är någonting som moderaterna skall skämmas för. Tvärtom kan jag ge dem en eloge för att de står för vad vi en gång kommit fram till genom förhandlingar. Men det är fullt klart att moderaterna gärna skulle se en annan inriktning på bostadspolitiken. Detta gör att det blir nödvändigt för mig att avvisa socialdemokraternas påstående om att en liten grupp i den parlamentariskt sammansatta riksdagen skulle styra bostadspolitiken. Birgitta Dahl säger att hon upplever det som om folkpartiet skulle vilja omfamna socialdemokraterna i fråga om bostadspolitiken, och hon inviterar dem att ställa sig bakom socialdemokraternas förslag. Men det är inte en socialdemokratisk regering som lägger fram förslag i riksdagen, utan en annan regering. Det har varit intressant att i dag notera hur litet i sak reservationerna skiljer sig från de förslag som regeringen har lagt fram. Visserligen finns det en mängd reservationer, men i sak innehåller de inte speciellt mycket. Anna Lisa Lewén-Eliasson tog upp åldringarnas boende. Riksdagen har begärt en redovisning, och den är nu klar, vilket har sagts flera gånger tidigare från denna talarstol, en mängd utredningsmaterial finns i pensionärsutredningen, i socialutredningen och i denna kartläggning. Vi har i uppdrag att se på förbättringslångivningen och annat sådant. Självfallet måste det inom regeringen ske en samordnad beredning när det gäller samtliga dessa frågor, som ju nära berör varandra.
Herr talman! Statsrådet Friggebo säger att de ökade utbetalningarna på 150 milj.kr. 1 bostadsbidrag naturligtvis måste innebära förbättringar för de sämst ställda. Men är det så säkert? Det finns många aspekter på hur ekonomiska beslut kan verka. Jag kan nämna att exempelvis de höjningar av olika taxor och avgifter som kommunerna genomför drabbar hyresgästerna hårt. Dessa höjningar har i många fall blivit en metod att bakvägen beskatta hyresgästerna. Man åar i debatten om verkningarna, som blir kännbarast för vanliga lönearbetare, sökt komma med argument som skall skymma bort detta. Man har 1. 0. m. sökt ge taxehöjningarna sociala motiv. De påstås sålunda ha' inkomstutjämnande effekter, eftersom de lågavlönade kan kompenseras just med höjda bostadsbidrag. Vi tycker att detta är en underlig skattefilosofi. Det måste naturligtvis vara en oacceptabel ekonomisk politik att medvetet göra allt fler människor beroende av bostadsbidrag och sociala bidrag. I stället måste man eftersträva att de arbetande får sådana löner att de kan klara sina hyror utan bostadsbidrag. Det är i varje fall vpk:s uppfattning.
Herr talman! Jag förstår att det behövs en samordnad beredning. Men vad jag är mer intresserad av är att denna samordnade beredning ger något resultat, som riksdagen kommer att märka. I mars 1977 utfäste sig bostadsministern Elvy Olsson att inom ett halvår lämna besked till riksdagen om vilka åtgärder som skulle vidtas för att få i gång en på debatt fotad planering och initiativ av olika slag ut till alla dem som sysslar med detta. Det var alltså för mer än ett år sedan. Nu får vi höra att det skall ske en gemensam beredning. Men, som sagt, kommer den att leda till någonting som medför åtgärder för ett annat och bättre äldreboende?

Målen för bostadspolitiken den det ej vill röstar nej. Konsekvenserna av ett ökat småhusbyggande den det ej vill röstar nej. :den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 29 behandlas frågorna om ersättning till de människor som drabbades av den fasansfulla naturkatastrofen i Tuve utanför Göteborg förra hösten.

Ett till stora delar försvunnet bostadsområde, en helt ny landskapsbild och splittring av en socialt sammansvetsad befolkning blev resultatet på ett par minuter, då naturkatastrofen inträffade. Självfallet skall de människor som drabbades hållas ekonomiskt skadeslösa. De mänskliga tragedier som blev en följd av olyckan genom att nära och kära förlorade livet kan naturligtvis icke ersättas ekonomiskt, inte heller det psykiska lidande som tuveborna har fått utstå. Det var därför naturligt att jag vid en frågestund den 15 december 1977 krävde att de drabbade skulle hållas ekonomiskt skadeslösa. Det är, herr talman, med tillfredsställelse jag noterar kommunministerns förslag till ersättning för de drabbade i Tuve. Departementschefen uttalar i propositionen: ”Vad gäller de enskilda personer som har lidit skada genom katastrofen anser jag vara angeläget att staten — i den mån ersättningsskyldighet inte ankommer på försäkringsgivarna — träder in med hjälp. Härvid bör enligt min mening eftersträvas att de skadelidande skall försättas i samma ekonomiska situation som före katastrofen.” Jag delar helt den inställning som kommunministern har givit uttryck för. Jag har emellertid i en motion pekat på vissa punkter som är oklara i ersättningsfrågan. Det är framför allt två spörsmål som inte hade fått någon lösning när propositionen presenterades. För det första bör de som väljer att flytta in i sina fastigheter efter reparationer få någon form av utfästelse att eventuellt framdeles uppkomna skador också kommer att ersättas. För det andra gäller det vissa familjer som haft bostadsrätt och för vilka det uppkommer realisationsvinstbeskattning. Civilutskottet hänvisar i sitt betänkande till ungefär de synpunkter som jag har fört fram i motionen. Jag skall med hänsyn till tidsfaktorn inte här gå närmare in på detta, men man hänvisar till att länsstyrelsen också efter det att propositionen avlämnats har tagit upp motsvarande krav. Vidare har den samrådsgrupp som finns i Tuve påpekat en del av de synpunkter som jag har fört fram. Civilutskottet menar att frågan redan har aktualiserats i regeringen genom skrivelser från länsstyrelsen och samrådsgruppen, och det är naturligtvis riktigt i sak.

Med utgångspunkt i den tolkningen har jag inte för avsikt att yrka bifall till min motion. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jordskredet i Tuve den 30 november 1977 var ju en efter svenska förhållanden ovanligt omfattande naturkatastrof. Åtta personer omkom och en person har sedermera avlidit till följd av de svåra skador som han ådrog sig vid skredet. De 67 bostadshus som fanns inom själva skredområdet totalförstördes. Det har sedan visat sig nödvändigt att riva fem av de 84 hus som låg inom det område där risk för ytterligare skred anses föreligga. Ytterligare några hus inom detta område kan behöva rivas. Inom skredområdet och skredriskområdet bodde sammanlagt 436 personer. De materiella skadorna och kostnaderna för återställning av området kan — som framgår av propositionen — uppskattas till ungefär 140 milj.kr. För en utomstående är det svårt att sätta sig in I vad det innebär att på detta sätt förlora nära anhöriga celler sitt hem. Det rent personliga lidande som skredet har orsakat kan ju inte ersättas. Men av propositionen framgår klart att det har varit regeringens strävan att medverka till att de drabbade hålls skadeslösa I ekonomiskt hänseende. Tuveskredet har medfört krav på stora insatser från samhällets sida. I räddningsarbetet deltog inte bara Göteborgs brandförsvar och länsstyrelsen utan också brandförsvaret i grannkommunerna, polis, militär, sjukvårdspersonal och personal från olika kommunala verk. Arbetet var omfattande och utfördes under mycket svåra förhållanden. Det klarades av på ett berömvärt sält. När det sedan gäller att lösa de ekonomiska frågor som föranleds av skredet och att ställa området i ordning har stora åtaganden gjorts inte bara av staten utan också av Göteborgs kommun och försäkringsgivarna. Det finns ett förslag ull överenskommelse mellan staten och kommunen —de: är återgivet i propositionen — enligt vilket kommunen har åtagit sig att svara för i princip alla praktiska åtgärder med anledning av skredet. Det gäller t.ex. åtgärder för att stabilisera marken, grundförstärkning av byggnader, anläggande av vägar och iordningställande av området — ett arbete som kan beräknas komma att kosta närmare 50 milj.kr., varav staten då enligt den föreslagna överenskommelsen skall svara för en del, kommunen för en del och försäkringsgivarna för en del. Naturkatastrofen För tuveborna har skredet naturligtvis inneburit mycket stora påfrestningar. De förtjänar vårt erkännande för sitt sätt att uthärda de påfrestningar av olika slag som de varit utsatta för. För att deras situation inte skall försvåras onödigtvis är det angeläget att de, så långt det är möjligt, hålls skadeslösa och att ersättningsfrågorna blir lösta och området iordningställt så snart som möjligt. Om riksdagen bifaller förslagen i propositionen — förslag som civilutskottet enhälligt har ställt sig bakom — kan vi räkna med att regeringen kommer att inom den närmaste framtiden fatta erforderliga beslut för att de åtgärder, som man här i avtalets form fört fram, skall kunna effektucras och ersättningar till de skadelidande skall kunna börja utbetalas. När vi i civilutskottet behandlat propositionen har vi helt anslutit oss till förslagen i den, och det är angeläget att riksdagen genom ett bifall till utskottets hemställan ger regeringen de formella möjligheterna att arbeta snabbt med frågorna. Därför har vi inte funnit det vara något skäl i att ge regeringen till känna de synpunkter som Kurt Hugosson har framfört i sin motion. Dels var vi informerade om att länsstyrelsen har tagit upp de här frågorna, dels får man räkna med att det under det fortsatta arbetet kan uppstå ytterligare problem, som man alltså ännu inte har hunnit ta ställning till. Det skulle därför inte påskynda arbetet utan tvärtom kunna verka fördröjande, om vi nu från riksdagens sida gjorde ett tillkännagivande med anledning av vad som yrkats i Kurt Hugossons motion. Med den inställning som klart har deklarerats av regeringen när det gäller att lösa problemen för dem som drabbades av raskatastrofen i Tuve, har vi funnit anlednihg att gå på propositionens förslag och, som jag nyss sade, ge regeringen de formella möjligheterna att teckna avtal och avsluta ärenden genom utbetalning av ersättningar av olika slag. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill också understryka att det är viktigt att ersättningsfrågorna handläggs så skyndsamt som möjligt. Jag vill dessutom passa på tillfället att säga att handläggningen hittills har skötts på ett obyråkratiskt, effektivt och snabbt sätt.

Med den tolkningen är jag, herr talman, nöjd med den deklaration som civilutskottets ordförande har avgivit.

Herr talman! I motionen 1474 har jag drivit tesen att det sker en statlig överprövning av kommunala vapen. Jag uttrycker mitt ogillande över detta i motionen. Däremot önskar jag att det sker en registrering av kommunala vapen hos patent och registreringsverket. Nu anser emellertid lagutskottet att det inte sker en sådan här statlig prövning utan att det blott är en registrering som görs. Men om man läser i utskottets betänkande finner man åtskilligt, tycker jag, som tyder på att den tes jag driver är riktig, och jag skall mycket kort peka på några passager i betänkandet som ger belägg för det. På s. 3 i betänkandet finns ett citat från utskottets skrivning vid 1973 års riksdagsbehandling av frågan. Där refereras föredragande statsrådet, som säger att han anser sig kunna utgå från att man framdeles kommer att beakta den heraldiska sakkunskapens synpunkter. Vidare heter det: ”Utskottet ansluter sig helt till denna bedömning, men vill för sin del ytterligare understryka det angelägna i att nämndens ståndpunktstagande i dessa ärenden beaktas.” Det var alltså vad lagutskottet skrev år 1973. Kulturutskottet har i sitt yttrande till lagutskottet tagit upp samma sak. I bil. I på s. 7 står det: ”Utskottet vill vidare påpeka att ett vapen kan registreras även om heraldiska nämnden gjort invändningar. Det nuvarande systemet 139 140 bygger nämligen på den förutsättningen att en kommun som vill ha ett vapen registrerat kommer att rätta sig efter de synpunkter som den sakkunniga heraldiska myndigheten anför.” Här återkommer påpekandet att vapen formellt kan registreras även om heraldiska nämnden gjort invändningar men att man skall rätta sig efter sakkunskapen. Även detta innehåller alltså ett påpekande om att man bör rätta sig efter vad den heraldiska sakkunskapen säger.

Heraldiska nämnden gör på en halv AÅ4-sida ett refererat av hur en kommuns, i detta fall Järfälla kommuns, tidigare vapen har sett ut. Den skildringen är i och för sig riktig, men efter det att nämnden gjort denna beskrivning på drygt en halv A 4-sida säger man endast att av heraldiska sektionen utförd målning i tre exemplar granskats och godkänts. Man bibringas då uppfattningen att det är det gamla vapnet som har godkänts. Först i missivbrevet till detta protokoll talas det om vissa korrigeringar av vapnet och att dessa korrigeringar har skett i samråd med kommunfullmäktige — det sistnämnda är f. ö. felaktigt, så var nämligen inte fallet. Man kar undra om sådana här yttranden är vanliga. De uppfyller i varje fall inte de krav som enligt min mening kan utläsas av riksdagsbeslutet 1973, och det tycker jag faktiskt är anmärkningsvärt. Sammanfattningsvis har det genomgående hävdats att registrering hos patent och registreringsverket kan ske, även om heraldiska nämnden inte tillstyrker en sådan. Enligt min mening belägger emellertid de punkter jag anfört att man i realiteten kräver att heraldiska nämnden skall tillstyrka en registrering — det står att man skall rätta sig efter denna sakkunskap. I det fall jag känner till, nämligen Järfälla kommun, har tyvärr kontakterna mellan ifrågavarande kommun och de statliga myndigheterna skett muntligen, och därför finns det, med ett undantag, inga skriftliga belägg för att heraldiska nämndens tillstyrkan är en förutsättning för registrering.

Utskottet å sin sida menar att det inte förhåller sig så, men Reglerna för skydd enligt min uppfattning tyder formuleringen på motsatsen, vilket jag också | - hävdar i motionen. Herr talman! Jag tycker att det har funnits anledning att göra dessa påpekanden, men jag har inget yrkande emot ett enhälligt utskott.

Man tog därvid också hänsyn till att kommunen inte skulle behöva utsättas för någon statlig inblandning just när det gällde symbolen för den kommunala självbestämmanderätten, nämligen det kommunala vapnet. Kommunerna uppfattade lagändringen positivt och Svenska kommunförbundet ställde sig helt bakom 1973 års lagförslag. Förfarandet är numera enkelt, och skyddet för kommunala vapen är klart definierat. För att åtnjuta rättsligt skydd har kommunen att registrera sitt vapen hos patent och registreringsverket. För registrering skall yttrande från statens heraldiska nämnd bifogas. Detta är visserligen ett villkor för registrering, men det inkräktar inte på kommunernas egen bestämmanderätt. Kommunerna har nämligen ingen skyldighet att följa yttrandet om de inte så vill. Däremot har de alltid rätt till registrering. Vi understryker detta tydligt på s. 5 i utskottets betänkande där det står: "Bestämmelsen om att kommunen måste inhämta yttrande från statens heraldiska nämnd har tillkommit i syfte att tillgodose önskemålet att kommunalt vapen uppfyller de krav som bör uppställas från heraldisk synpunkt och för att undvika risken för förväxlingsbarhet med annat skyddat vapen. Det bör emellertid observeras att det inte föreligger någon skyldighet för kommunen att följa heraldiska närandens yttrande. Även om nämnden avstyrkt antagande av ett visst vapen utgör detta förhållande inte något formellt hinder för kommunen att anta vapnet och att sedan få det registrerat. Utskottet vill betona att registreringen är en rent formell åtgärd och att patentoch registreringsverket följaktligen inie äger gå in i prövning av huruvida kommunen följt heraldiska nämndens yttrande eller i annan sakprövning.” 141 Registreringen är alltså ett skydd och inte ett tvång för kommunerna. Den uppfattas också av de flesta kommuner som ett skydd. Lagutskottet har även, som motioniiren nämnde, inhämtat yttrande över motionen från kulturutskottet, som också anser att den i motionen föreslagna ändringen inte bör införas. Lagutskottet har ingående behandlat frågan, och med stöd av kulturutskottets yttrande har vi inte ansett oss kunna bifalla motionen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan.
Herr talraan! Med hänvisning till mitt första inlägg och de exempel jag där gav vill jag ställa en fråga till utskottets talesman.

Vad säger utskottets talesman om cen sådan handling och en sådan formulering? Detta går ju stick i stäv mot vad utskottet och jag kan vara överens om, nämligen att det inte skall ske någon prövning i patent och registreringsverket utan att det bara skall lämnas ett yttrande från statens heraldiska nämnd. Därefter skall man få registrera vapnet, även om statens heraldiska nämnd har avstyrkt. Jag är rätt intresserad av att höra vad utskottets talesman har att säga på den här punkten.
Herr talman! Beträffande patent och registreringsverkets vägran att registrera anser jag att verket måste ha överträtt sina befogenheter. Enligt vad vi har erfarit och vad den juridiska sakkunskap som vi har till förfogande i utskottet har inhämtat är det faktiskt så, som vi har skrivit, att heraldiska nämnden skall höras för att man skall kunna avgöra om vapnet kan förväxlas med annat vapen. Det är alltså en ren granskningsåtgärd. Men det föreligger ingen skyldighet för kommunerna att följa nämndens yttrande.
Herr talmart! Patent och registreringsverket har inte formellt vägrat att registrera i detta fall. Men om man ålägger kommunen att komma in med ett protokoll från heraldiska nämnden, av vilket det skall framgå att nämnden godtagit kommunens vapen, måste det tolkas så att patent och registreringsverket kräver ett godkännande yttrande från heraldiska nämnden, och det kan väl ändå inte heller vara utskottstalesmannens mening att det skall vara på det sättet. | Herr talman! Om patent och repistreringsverket inte har vägrat att Onsdagen den registrera, har ju kommunen haft möjlighet till registrering av sitt vapen, och 3 maj 1978 då behöver man alltså inte fästa sig vid vad nämnden har sagt.